Herr talman! Goda nyheter är inga nyheter, och följdriktigt tar ingen till orda i debatten om statens årsredovisning för 2016. Jag har dock tio års erfarenhet av EU-budgeten som EU-parlamentariker, och inte ett enda av de tio åren fick kommissionen en positiv revisionsförklaring vad gäller utgifterna och de underliggande betalningarna. Trots att jag inte sitter i finansutskottet tänkte jag ändå att man kan sprida lite hopp och glädje till svenska folket. Vi kan nämligen betona att Sverige förra året hade en budget som gick 95 miljarder kronor bättre än planerat. Det är i storleksordningen två försvarsbudgetar bättre än planerat. Inkomsterna blev större än planerat, främst på grund av högre skatt på produktion och kapital - skatteintäkter, alltså. Utgifterna blev mindre än planerat för till exempel sjukpenning och bostadsbidrag. Utgifterna för migration blev 22 miljarder större än planerat - men ändå 3 miljarder mindre än budgeterat i tilläggsbudgeten. Den konsoliderade statsskulden minskade med 60 miljarder. I den takten skulle den vara utraderad på 21 år. Det är annat än under min uppväxt, när en följetong i dagstidningarna varje år var en spädbarnsunge med en skuldcheck på magen som ständigt växte. Inte ens i Sverige är dock allt frid och fröjd; Statens fastighetsverk har ju fått anmärkningar av välkända skäl, och Tillväxtverket har till och med fått underkänt genom att Riksrevisionen har anmält en avvikande mening på grund av allvarliga brister. Ironiskt nog gäller problemen där just EU-medel, men i detta fall ligger ansvaret helt på Tillväxtverket. Den största tillväxt som jag hoppas få se där nästa år är ordning på redovisningen. Kapitalvinsterna ökar. Statens resurser ökar. Samtidigt finns det hundratusentals i landet som inte kan ta semester och som inte har råd att hitta på spännande saker med barnen eller har möjlighet att hälsa på barnbarnen. De växande klyftorna är ett problem i hela västvärlden. De både hämmar ekonomisk effektivitet och stryper solidariteten. Jag tror att den största utmaningen de närmaste åren blir att inte bränna ut människor i jakten på rikedom eller överlevnad samt att inte bränna ut planeten i en jakt på konsumtion, som inte ens längre skänker varaktig glädje. Glädjande nog har vi resurser för att lösa båda dessa problem. Herr talman! Snart avslutar vi vårt riksdagsår - tillsammans vi ut ur kammaren går. Låt oss då hoppas att nya idéer knoppas när vi alla under solen grillas och våra tankar på sociala medier gillas. Då kommer vi styrkta tillbaka i höst med en för Sverige och världen starkare röst. Då kan våra beslut satsa allt sitt krut på att resurserna räcker och vi medborgarnas behov täcker. Årsredovisning för staten 2016 Vi kan ersätta kortsiktig ekonomisk enfald med långsiktigt hållbar biologisk mångfald. Med rätt politik kan statens och andra rikas resurser räcka för att fattigdomen glödande plåga slutgiltigt släcka. Min talartid är nu till ända - andra får nu argumenten vända.